Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har även i år, som alla kan se, avsatt ett digert betänkande som berör en rad stora och små frågor. Vi har tidigare i anslutning till granskningsbetänkandet haft ett inledande meningsutbyte om den mera allmänna inriktningen av granskningsarbetet. I år hade vi från utskottet tänkt oss att mera direkt inrikta diskussionen på de sakfrågor som utskottet tagit upp till behandling, eftersom vi funnit att debatterna om inriktningen av granskningen tenderat att bli en aning stereotypa.

Jag tillät mig då att påstå att rågången inte var helt glasklar, och nu kan vi se att socialdemokraterna, när de hamnat i opposition, utan några som helst formella betänkligheter har gett sina reservationer till utskottsbetänkandet en klar politisk markering. Jag föreställer mig att inläggen i den fortsatta debatten från oppositionens sida liksom Hilding Johanssons nyss avslutade anförande kommer att ytterligare understryka det rent politiska syftet med socialdemokraternas agerande i den här debatten. Därmed skulle man kunna säga att den typ av målsättningsdebatt som vi tidigare fört fått en av omständigheterna betingad lämplig avrundning. I en fråga vill jag dock av andra skäl än de jag nu varit inne på redovisa en viss principiell tveksamhet beträffande avgränsningen av utskottets granskningsverksamhet. Det gäller det ärende som rubricerats Ersättning i visst enskilt fall. Jag skall inte gå in på själva sakärendet, det kommer att ventileras senare i dag. Det är ett initiativ från socialdemokraternas sida. Vad som gör att jag är tveksam till om det är ett granskningsärende i grundlagens mening är, att det som där behandlas egentligen inte så mycket är en fråga om regeringsärendenas handläggning eller ett enskilt statsrådsagerande. Det är i stället i huvudsak en fråga om riksdagens kompetens och om den praxis som utformats i riksdagen vad gäller behandlingen av en viss typ av ärenden. Och detta kan knappast vara en fråga som konstitutionsutskottet i granskningssammanhang bör föreslå riksdagen att göra något uttalande i. Utskottsmajoriteten föreslår heller inte något uttalande i denna fråga, vilket däremot den socialdemokratiska minoriteten gör. Detta uttalandes innebörd är f. ö. dunkel, men vad som avses uppenbaras måhända under eftermiddagen när debatten hunnit dit. I övrigt vill jag bara göra den allmänna kommentaren att granskningsarbetet i år präglats av att utskottet haft två regeringar att granska, vilket bl.a. lett till en viss ökad aktivitet från utskottets socialdemokratiska ledamöter, nota bene i frågor som handlagts av den nu sittande regeringen. Herr talman! Bland de inledande sakavsnitt som jag tänkte beröra i mitt anförande intar just regeringsskiftet och en del frågor som hänger nära samman med detta en framträdande plats i utskottsbetänkandet. Det är naturligtvis väl motiverat av olika skäl. Det viktigaste skälet är att det är första gången den nya grundlagens bestämmelser om hur ett regeringsskifte skall gå till prövats i praktiken. Vidare är det av intresse att redovisa organisatoriska förändringar i regeringskansliet i anslutning till bytet av regering. Utskottets sammanställningar härvidlag är ganska omfattande, dels i utskottsbetänkandet, dels i en särskild promemoria i bilagedelen, och det finner jag vara värdefullt. Eftersom dessa sammanställningar i hög grad talar för sig själva, skall jag inte ge mig in på att återge sakinnehållet. Vad man helt allmänt kan konstatera är att regeringsskiftet gick smidigt och helt i överensstämmelse med vad grundlagen förutsätter. Det förekom, som vi alla minns, i den allmänna debatten kring regeringsskiftet en hel del påståenden om att proceduren var utdragen och att det tog alltför lång tid att få bytet till stånd. Den redovisning som nu föreligger av händelseförloppet dag för dag ger inga belägg för dessa påståenden. Den visar i stället att proceduren kunde genomföras mycket snabbt, så snabbt som det med de bestämmelser som gäller över huvud taget var möjligt. Utskottet finner sig ha anledning att särskilt påpeka detta, därmed också avlivande en av de myter som man på sina håll försökt bygga upp kring regeringsskiftet. Det avgörande för att skiftet kunde genomföras så snabbt som skedde var naturligtvis, att de samverkande partierna under den blivande statsministerns ledning på den korta tid som stod till förfogande från valet till riksmötets samlande kunde driva de politiska förhandlingarna till ett konstruktivt resultat. Någon fördröjning av skiftet av politiska skäl blev det således inte. Man kan alltså konstatera att grundlagens bestämmelser i det här sammanhanget fungerade bra när de nu prövades för första gången, men detta är naturligtvis inte någon garanti för att de kommer att fungera lika bra i alla lägen. Det kan tänkas situationer när regeringsbildningen är besvärligare än vad den nu var. Man kan ju föreställa sig att det skulle medföra en viss möda om de tre nuvarande oppositionspartierna i riksdagen skulle skriva sig samman om ett regeringsprogram. Bortsett från sådana ting kan man, tycker jag, fortfarande ifrågasätta om det är lyckligt att ha den nuvarande kombinationen med val i september och riksmötets begynnande ganska omedelbart därefter på hösten. Jag har i andra sammanhang förordat en övergång till vårval, och jag tycker alltfort att det finns mycket som talar för en sådan förändring. BI. a. skulle en ny regering med en sådan ordning få bättre tid på sig för arbetet med en ny budget. När en ny regering tillkommer är det ganska självklart att denna nya regering ser över sådana ting som departementsindelningen, ärendefördelningen mellan olika statsråd och arbetsformerna i regeringskansliet i övrigt. Så har också skett i samband med det nu aktuella regeringsskiftet. Den viktigaste förändringen är att finansdepartementet delats i ett ekonomidepartement och ett budgetdepartement. En sådan delning har varit på tal tidigare, och den ansluter sig f.ö. till vad som förekommer i en hel del andra länder. Regeringsskiftet innebär inte bara att statsrådsuppsättningen blir en annan. En naturlig följd av regeringsskiftet är, som utskottet framhåller, vissa personalförändringar inom regeringskansliet. Hur genomgripande dessa förändringar borde vara kan diskuteras utifrån principiella och sakliga överväganden. I många andra länder innebär ett regeringsskifte mycket omfattande personalförändringar. Det finns en del goda skäl för detta. Men hos oss är traditionen en annan, och vad vi kan se av vad som nu hänt är att det är en mycket begränsad grupp tjänstemän som berörts. Det gäller i första hand statssekreterare och informationssekreterare. Dessa tjänster har kommit att betraktas som politiskt inriktade, och det är för den skull rätt givet att ett regeringsskifte medför personförändringar på flertalet av dessa poster. Vidare är det ganska självklart att det måste bli en hel del förändringar av personuppsättningen inom t.ex. statsrådsberedningen. Flertalet av de tjänster som funnits där har ju haft en klart politisk inriktning. Utöver den ordinarie tjänstemannastaben i departementen har det sedan länge funnits en grupp personer med varierande arbetsuppgifter och anställningsformer. Dessa personer har helt allmänt brukat benämnas som sakkunniga. Det är en grupp som över en längre tidsperiod vuxit mycket kraftigt. Konstitutionsutskottet gjorde en sammanställning över den här gruppen i sitt granskningsbetänkande 1974. Utskottet kunde då bl.a. konstatera att antalet sakkunniga från 1956 till 1973 ökat från 45 till 220. De sakkunnigas andel av de inom departementen anställda var 1973 16 96. Utskottet hade den gången inga anmärkningar mot den här utvecklingen. Man menade att systemet med sakkunniga i och för sig var ett smidigt sätt att tillgodose växlande behov inom de olika departementen och regeringen i dess helhet vad gällde expertis i frågor av såväl teknisk som mera politisk natur. Jag har nämnt detta främst av det skälet att socialdemokraterna i reservationen I berör sakkunniginstitutionen och vill ge intryck av att just regeringsskiftet inneburit en våldsam expansion. Hilding Johansson var i sitt anförande också inne på denna tankegång. Så är det inte. Den stora tillväxten av antalet sakkunniga kom således under den gamla regeringen. I reservationen påstår socialdemokraterna bl.a. att vad gäller den begränsade gruppen s.k. politiska sakkunniga så skulle det ha skett en fördubbling efter regeringsskiftet. För det påståendet finns det inga säkra belägg. Det visade sig nämligen när utskottet försökte kartlägga den här frågan att det var besvärligt att få fram säkra uppgifter på hur många av den här kategorin som funnits under den gamla regeringen. De uppgifter som vi fick fram visade sig inte hålla vid en närmare granskning. Och eftersom utskottsmajoriteten inte ville redovisa uppgifter som var felaktiga så avstod vi från någon jämförelse på den här punkten. Sådana trivialiteter har dock inte hindrat reservanterna från att göra värderande uttalanden, som vi fick ytterligare utlagda av Hilding Johansson alldeles nyss. Men även om det skulle vara så att antalet politiska sakkunniga ökat något kan jag inte se något fel i det. Jag finner det tvärtom ganska naturligt att man i en ny regering, som tillträder efter ett rekordlångt socialdemokratiskt maktinnehav, har behov av att till departementen knyta ett antal personer med förankring i de partier som ingår i regeringen. Och från konstitutionell synpunkt kan det inte finnas skymten av anledning till anmärkning på den här punkten. Om det funnits anledning till kritik så skulle väl den i så fall med särskild styrka drabbat den gamla regeringen under vilken sakkunniginstitutionen introducerades och — som jag tidigare visat — genomgick en mycket kraftig expansion. Den socialdemokratiska reservationen, som Hilding Johansson uppehållit sig vid, är som helhet märklig, oavsett om man ser den från konstitutionell synpunkt eller från politisk. Vad reservanterna med såväl magistrala som insinuanta tonfall uttalar sig om är arbetsformerna inom regeringen. Hilding Johansson har på ett adekvat sätt i sitt anförande följt upp denna inriktning i reservationen. Han byggde sitt anförande i övrigt på en recension av en bok, såvitt jag kunde förstå. Denna bok har inte, det vill jag gärna tala om, varit föremål för konstitutionsutskottets granskning. Från konstitutionell synpunkt är reservationen förvånande redan av det skälet att det, när vi skrev den nya grundlagen, rådde bred enighet om att vi inte i grundlagen skulle gå in och göra någon detaljreglering av regeringens arbetsformer. Vi var ense om att varje regering skulle ha en betydande frihet att organisera sitt arbete så som den fann bäst. Den enkla och grundläggande motiveringen för detta var att vi ansåg att det var omöjligt att förutse vilka arbetsformer som var de lämpligaste under olika tänkbara regeringskombinationer. I grundlagspropositionen 1973 skrev dåvarande justitieministern Geijer bl.a. följande: ”Arbetsformerna måste vara anpassade till regeringens funktioner och till dess karakteristiska uppbyggnad.

De förutsättningar som enligt propositionen 1973 skulle gälla på det här området underkänns helt plötsligt. Den frihet att inom vida ramar organisera sitt arbete som grundlagen ger en regering skall tydligen, enligt reservanterna, bara gälla om vi har en socialdemokratisk regering. Reservationen är redan ur den aspekten ytterligare ett av de många bevisen på hur svårt man bland socialdemokraterna har att försona sig med att man tvingades lämna ifrån sig regeringsmakten. Från konstitutionell synpunkt finns det ingen formell grund för lamentationerna i reservationen eller i Hilding Johanssons anförande. Reservationen är således att betrakta som ett rent politiskt dokument och ett uttryck för den allmänna grämelse inom socialdemokratin som vi numera så väl känner igen. Reservanterna klagar, liksom Hilding Johansson gjorde nyss, över bristande samordning inom regeringskansliet. Han visste tydligen mycket om det, men han angav inte sina källor. Några bevis lägger man i varje fall inte fram i reservationen, och jag kunde inte hitta några i Hilding Johanssons anförande heller. Ja, man kan kanske säga att reservanterna försöker sig på ett litet bevis, som Hilding Johansson gjorde stor affär av i sitt inlägg. Kompletteringspropositionen blev fördröjd en vecka. Se där, hur illa det står till, utropar socialdemokraterna med Hilding Johansson i spetsen. Detta är verkligen, Hilding Johansson, att sticka ut hakan.

Årets granskning av propositionsavlämnandet visar bl.a. att den socialdemokratiska regeringen våren 1976 avlämnade nästan en fjärdedel av alla propositioner efter propositionstidens utgång. Vilka enorma brister i samordningen inom den dåvarande regeringen visar inte detta, om man nu skall använda propositionsavlämnandet som ett kriterium på samordningsförmågan! Det kunde således finnas all anledning för en ny regering att inte slaviskt kopiera den gamla härvidlag. Det finns i och för sig mycket att säga om propositionsavlämnandet, men den frågan kommer att behandlas mera ingående av senare talare, så jag skall inte ytterligare gå in på den nu. Reservanterna har — och det var ett ledmotiv också i Hilding Johanssons anförande — en del allmänna funderingar omkring parlamentarismen. Jag måste erkänna att jag inte tilltror mig att ha genomskådat varthän reservationen eller Hilding Johanssons anförande syftar härvidlag. På något sätt tycker man uppenbarligen att parlamentarismen fungerar sämre nu än tidigare. Men på vad sätt förblir höljt i dunkel. Parlamentarismen förutsätter att regeringen uppträder som en enhet, säger man i reservationen, och det upprepade Hilding Johansson i sitt anförande, därmed antydande att det skulle den inte ha gjort. Såvitt jag vet har regeringen varit enig om alla de propositioner som framlagts i riksdagen. Några reservationer i statsrådsprotokollen har i varje fall inte jag kunnat upptäcka. Och i riksdagen har förslagen antagits med betryggande majoriteter. Men jag föreställer mig att det inom den här regeringen, liksom alla andra regeringar, i beredningsarbetet förekommer diskussioner om vilka handlingslinjer man skall välja — det vore märkligt annars. Och det är också självklart att en koalitionsregering, oavsett hur den är sammansatt, har att väga samman olika partisynpunkter med varandra. Men vad är det för konstigt i det? Större delen av världens fria demokratier regeras av koalitionsregeringar utan att detta på något sätt anses vara parlamentariskt betänkligt. Men det är klart att det kan vara svårt att acceptera för socialdemokrater i Sverige som så länge har varit fixerade vid ett slags enpartifilosofi. Det var från olika synpunkter, inte minst parlamentariska, mycket nyttigt att vi äntligen fick ett regeringsskifte i det här landet — det blir alltmer uppenbart ju mer man lyssnar på socialdemokratiska talare.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

Herr talman! Svensk politik bjuder inte på regimskiften särskilt ofta på riksplanet, och det är därför helt naturligt att konstitutionsutskottet har granskat de former under vilka förra årets regeringsskifte ägde rum. För framtiden ligger det naturligtvis ett stort värde i att de konstitutionella aspekterna på regeringsförändringen särskilt belyses i utskottets granskningsbetänkande. Utskottet konstaterar enhälligt att regeringsbildningsproceduren efter 1976 års val visar att de nya grundlagsreglerna fungerade på ett tillfredsställande sätt. Regeringsbildningen kunde sålunda genomföras på kortast möjliga tid. Detta är ett viktigt konstaterande. Det är naturligt att ett totalt regimskifte kräver en viss tid, och detta gäller givetvis i särskilt hög grad om flera partier skall bilda en regering. Jag tycker att man i detta sammanhang gärna kan understryka att det under efterkrigstiden sällan har varit så att ett enda parti har haft total majoritet i riksdagen. För det mesta har det antingen varit en koalition eller också har ett parti tvingats förlita sig på stöd från ett mindre parti i riksdagen eller t.o.m. på lottens hjälp. Då utskottet på denna punkt är enigt finns det ingen anledning för mig att i detalj gå in på de frågor som finns behandlade i konstitutionsutskottets betänkande angående formerna för regimskiftet. Däremot finns det skäl för mig att något uppehålla mig vid reservationen 1 från de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet. Den behandlar den nya regeringens arbetsformer. De socialdemokratiska ledamöterna är missnöjda med den ordning med skilda samordningskanslier som har införts och skulle vilja ha en annan tingens ordning. Ett enda samordningskansli skulle ge regeringen en större handlingskraft, hävdas det i reservationen. Utskottets vice ordförande, Hilding Johansson i Trollhättan, sade för en liten stund sedan att de nya samordningsformerna har fungerat ”på ett tungt och byråkratiskt sätt”. Jag tycker inte det, herr talman, och måhända har de borgerliga ledamöterna i utskottet en större erfarenhet av samordningskanslierna än herr Johansson och hans partivänner har. Vi lider inte speciellt av de arbetsformer som i dag existerar inom kanslihuset — lidandet tycks vara på herr Johanssons sida. Omtanken om den nya regeringens effektivitet från de socialdemokratiska ledamöterna är nästan rörande. I och för sig finns det all anledning att känna sig tacksam över intresset att ge den borgerliga re geringen goda möjligheter att verka och på så sätt regera ett bra tag framåt. Kanske skulle man vilja tillägga att det var annat ljud i skällan när den gamla regeringen avgick — då skulle de socialdemokratiska statsråden lägga nycklarna på skrivborden och lämna tomma lådor efter sig, och någon hjälp kunde de nya statsråden inte påräkna. Nu kommer socialdemokraterna med goda tips för hur olika funktioner skall skötas, och det är naturligtvis välkommet även om det är litet i senaste laget. Det är nämligen på det sättet att den nya regeringen inte har suttit så länge att det torde gå att fälla några mera bestämda domar över dess effektivitet och förmåga att samordna sin politik på det nästan lättvindiga sätt som görs i den socialdemokratiska reservationen. Det tar naturligtvis alltid en viss tid för en ny regering att komma i gång med sitt arbete, och om detta är ingenting att säga. Motsatsen vore konstigt. Det socialdemokratiska resonemanget skulle om det drevs för långt — men jag vill understryka att jag inte anklagar socialdemokraterna för att göra detta — leda till att varje regimskifte skulle vara oönskat på grund av inkörningssvårigheterna. Eller också skulle det innebära att koalitionsregeringar alltid vore oönskade på grund av de speciella samordningsproblem som uppstår; och det kan väl heller inte vara meningen. Herr talman! Man tvingas till samordning oavsett om man har en koalitionsregering eller ett enda parti i regeringsställning. Vi vet att den gamla regeringen ägnade sig åt samordning under lotteririksdagens tid. Då skedde en del av samordningen ute på Haga slott. Den skedde i ett rum inte långt härifrån, i regeringens sessionssal i det här huset. Det förekom partiledaröverläggningar regelbundet. Och jag skulle förmoda — men därom är jag inte sakkunig — att den gamla regeringen då och då hade samordningsöverläggningar med herr Werner. Man var ju ganska ofta tvingad att förlita sig på det kommunistiska partiets stöd. Låt mig däremot gärna säga att riksdagen har rätten att kräva att regeringen fungerar tillfredsställande utifrån såväl parlamentarisk som rent praktisk synpunkt. Men därvidlag skiljer sig knappast den gamla regeringen från den nya. Jag skall här inte ta upp frågan om propositionsavlämnandet närmare. Min partikamrat herr Schött kommer strax att göra det. Men inte kan man säga att den gamla regeringen, trots att den bara bestod av ett parti, fungerade så mycket bättre i detta avseende. Det är ett olyckligt exempel som herr Johansson i Trollhättan väljer när han nämner förseningen av kompletteringspropositionen. För just i det fallet berodde den måttliga förseningen på att det var vissa internationella åtaganden och resor för de statsråd som var inblandade och som ledde till att den här smärre förseningen uppstod. Även herr Johansson i Trollhättan måste väl vara medveten om att Sverige tvingas ta viss hänsyn till internationella valutaförhållanden etc. De socialdemokratiska reservanterna gör ett väldigt stort nummer av att ett större antal sakkunniga anställts av den nya regeringen än den gamla anställde. Det kan knappast vara mot systemet i sak som man vänder sig, eftersom detta system har vuxit fram väldigt snabbt från inte minst den tidpunkt år 1961 som herr Johansson åberopade och nått en betydande omfattning under den gamla regeringens tid. Låt mig understryka — härvidlag kan jag naturligtvis inte tala för alla nuvarande och föregående moderater — att jag under min tid i konstitutionsutskottet inte reagerat mot att regeringen använder olika sakkunniga för att driva sin verksamhet. Det är fullt naturligt och självklart. Jag har aldrig ifrågasatt detta. Däremot finns det all anledning att ifrågasätta den teknik som tidigare använts, att på tjänster som skulle tillsättas uteslutande efter förtjänst och skicklighet tillsätta folk på rent politiska grunder och påstå att dessa tillsättningar är av opolitisk karaktär. Det finns anledning att skilja mellan tjänster som politiskt sakkunniga och tjänster som skall tillsättas på helt andra grunder. Det är den skiljelinjen vi måste hålla klar också i fortsättningen. Sedan finns det anledning konstatera att den siffra som nämns i reservationen knappast torde vara korrekt. Siffran är inte bekräftad. Det har varit svårt att bedöma hur många som verkligen rekryterats av den nya regeringen jämfört med det tidigare läget. Det beror just på att den gamla regeringen inte hade klara kriterier i detta avseende. Vissa sakkunniga kallade man inte för sakkunniga utan för rådgivare. Vissa sakkunniga är inte politiskt sakkunniga utan exempelvis jurister, som kallas in för tjänstgöring till justitiedepartementet oftast för att medverka vid utformningen av vissa speciella nya lagar. Ett annat påpekande som bör göras i detta sammanhang gäller kommittéväsendet. Av utskottets granskning framgår klart att det varit en total socialdemokratisk dominans vad avser de kommittéer som har letts av yrkespolitiker. Av de 69 kommittéer som letts av sådana har inte mindre än 67 haft socialdemokratiska ordförande. Detta torde med all önskvärd tydlighet visa att man från socialdemokratiskt håll inte har varit speciellt blyg när det gällt att ta ett fast politiskt grepp om det statliga utredningsväsendet. Herr talman! Som jag underströk inledningsvis har en relativt kort tid gått sedan regimskiftet. Det är därför av praktiska skäl svårt att dra några konkreta slutsatser om hur den nya regeringen har fungerat rent arbetsmässigt. Som jag sade beträffande samordningsfrågorna tror jag att de borgerliga ledamöterna i utskottet därvidlag är mer kunniga än de socialdemokratiska när det gäller att bedöma konsekvenserna. Det blir emellertid anledning att återkomma på denna punkt, när mer fullständiga erfarenheter finns att tillgå. Avslutningsvis vill jag notera med stor tillfredsställelse att den socialdemokratiska delen av konstitutionsutskottet plötsligt har upptäckt att statsråd är människor de också och kan begå fel, liksom att en regering kan utsättas för kritik. Den aktivitet som härvidlag har utvecklats från socialdemokratiskt håll är att hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Den kontrasterar mot vad vi tidigare har varit vana vid. Regimskiftet har inneburit att också den socialdemokratiska riksdagsgruppen har fått spela en ny roll. Både socialdemokraterna och de borgerliga partierna har genom regimskiftet fått anledning att bedöma olika händelser utifrån motsatta utgångspunkter jämfört med tidigare. Förhoppningsvis kan detta komma att leda till att bl.a. dechargearbetet får en något annorlunda inriktning i framtiden. Tillåt mig till sist, herr talman, svara på den fråga som herr Johansson i Trollhättan ställde till de borgerliga ledamöterna. Han undrade om vi ansåg det vara lämpligt att statsråden är närvarande i kammaren då dechargeärendena diskuteras. Min personliga uppfattning är att det är av stort värde om berörda statsråd finns i kammaren. Det är också av stort värde om regeringens övriga ledamöter på lämpligt sätt — gärna här i kammaren — tar del av de dechargedebatter som förs.

Herr talman! Mycket av vad jag skulle säga har redan sagts av herrar Fiskesjö och Björck i Nässjö. Men jag vill i alla fall göra några kommentarer på denna punkt. Vid regeringsbildandet i höstas fick man — åtminstone om man läste viss press — det intrycket att det gick väldigt söligt och långsamt. Varför får vi ingen regering, klagades det — framför allt i socialdemokratisk press. Nu har alltså ett enigt utskott kunnat konstatera att det inte går fortare än så här för en regering att tillträda efter ett val. Däremot finns det ingenting som säger att det inte kan ta betydligt längre tid utan att det finns något som helst felaktigt i det. Jag tycker att det är nyttigt att vi får den saken fastslagen. Regeringsskiftet i höstas visade också att parlamentarismen fungerar i Sverige. När vi fick en majoritet i parlamentet som önskade en annan regering blev det alltså ett regeringsskifte. Eftersom det var så länge sedan det hände senast och det faktiskt är några år sedan vi hade en majoritetsregering, vill jag snarast säga att parlamentarismen har blivit stärkt genom vad som hände i höstas. Det är klart att en koalitionsregering kräver helt andra samordningsinsatser än vad en enpartiregering gör. Det är vi alla eniga om — även herr Johansson i Trollhättan anser det. Sedan kan man diskutera hur samordningsproblemen skall lösas. Jag vill för min del säga att det finns ingen given formel, inget givet system som är det enda saliggörande därvidlag. Det finns självfallet anledning att diskutera om man skall ha ett enda samordningskansli, om man skall ha två eller tre, eller hur det skall vara. Det finns säkert föroch nackdelar med allting. Men regeringen har ju i motsats till herr Johansson i Trollhättan viss erfarenhet av hur det fungerar, och då tycker jag inte att det finns någon anledning att klaga på den nuvarande ordningen. Herr Johansson i Trollhättan har tidigare alltid hållit fast vid den ordningen att vår granskning skall avse konstitutionella frågor och administrativ praxis. Här rör det sig knappast om en konstitutionell fråga, utan Hilding Johansson sade att han inte tycker om den administrativa praxisen när det gäller samordningen av regeringsarbetet. Snarare är det väl en intern fråga för regeringen hur den löser problem av det slaget. Det kan inte riktigt vara riksdagens eller konstitutionsutskottets sak att lägga sig i detta. Däremot har vi all anledning att lägga oss i saker som berör allmänheten och saker som angår myndigheter. Utskottet kan i årets granskningsbetänkande med viss tillfredsställelse konstatera att de anmärkningar, kritiska funderingar och påpekanden som vi framfört med anledning av regeringens behandling av besvärsärenden har haft avsedd effekt. Regeringen har — det är alltså den förra regeringen jag talar om — på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammat de skall vi säga brister och ofullkomligheter som fanns i hanteringen och försökt råda bot på dem. Herr talman! Vad jag nu sagt innebär ingen kritik mot den tidigare regeringen. Det var bara så att utskottet uppmärksammade saker som inte fungerade riktigt bra. Regeringen tog detta ad notam, och det tycker jag är värdefullt. Men jag har väldigt svårt att förstå att det förhållandet att det finns olika samordningskanslier kan utgöra någon rimlig grund för kritik. I den socialdemokratiska reservationen 1 finns det en del andra konstifika saker. Reservanterna talar om att antalet sakkunniga med politiska uppgifter har fördubblats efter regeringsskiftet. Detta är ett påstående som saknar grund, men det är inte det enda påståendet i den reservationen som hänger i luften. Reservanterna vet uppenbarligen inte att det är så, och det är väl typiskt för hela reservationen. Det är en sak som jag har lagt märke till de senaste dagarna. Det finns en sakkunnig som tidigare haft en tjänst med hög lön. Han har fått behålla denna lön när han flyttat över till regeringskansliet. I en del tidningar, typ Aftonbladet, har detta faktum, att en person får behålla sin gamla lön, gjorts till en insinuation om att den nya regeringen öser ut pengar och fördubblar lönerna och mer än det för dem som anställs som sakkunniga. Jag vill, herr talman, slå fast att denna insinuation är grovt felaktig, ja, jag skulle vilja säga lögnaktig. De uppgifter vi inom utskottet kunnat ta fram tyder på att regeringen har följt exakt samma praxis som den tidigare regeringen hade. Jag ser ingen anledning att man på något sätt skall tycka att denna praxis, vare sig den utövas av den förra eller av den nuvarande regeringen, är anmärkningsvärd. Herr talman! När det gäller länsstyrelsernas styrelser och en del andra frågor som herr Johansson i Trollhättan varit inne på finns det anledning att återkomma senare.

Herr talman! Sedan jag innevarande riksmöte återbördats till konstitutionsutskottet, som jag under tvåkammarriksdagens tid hade glädjen tillhöra ett flertal år, har jag åter haft tillfälle delta i granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Även — Nr 137 om uppsättningen av såväl ledamöter som kanslipersonal till stor del Tisdagen den varit en annan, har utskottsarbetet i stort varit sig likt. 24 maj 1977 Den förändring i arbetet som trots allt förelegat har helt naturligt sin förklaring i regimskiftet som en följd av valutgången i september 1976. - Granskning av För första gången på mer än 40 år har konstitutionsutskottet haft dels — statsrådens en borgerlig majoritet, dels uppgiften att granska två regeringar, både tjänsteutövning den gamla socialdemokratiska och den nya borgerliga. Detta har onek = m.m. ligen gjort årets granskningsarbete extra intressant. Arbetet har, som här framhållits av tidigare talare, också präglats av en helt annan aktivitet — Regeringsskiftet än tidigare från de socialdemokratiska ledamöterna. 1976, m.m. Andra talare har att för kammaren redovisa ärenden där meningarna i utskottet gått isär. För min del skall jag endast i korthet beröra några frågor, där i huvudsak enighet numera råder, men som är av den betydelsen att de regelmässigt behandlas i dechargebetänkandet och där ett understrykande av konstitutionsutskottets syn är angeläget. Den första frågan gäller punkt 5 i betänkandet — frågan om remisser till lagrådet. Jag skall inte uppta kammarens tid med att i detalj återge de olika turer som denna fråga varit föremål för under gångna år. Låt mig endast erinra om att de borgerliga partierna motsatte sig slopandet genom riksdagsbeslut 1970 och 1971 av den s.k. obligatoriska lagrådsgranskningen och att dessa partier velat återinföra den som ett vidgat skydd för rättssäkerhetsintresset och för enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet. Med oro och ogillande har de noterat den markanta nedgången av antalet lagförslag som granskats av lagrådet. Av de under 1976 till riksdagen avgivna lagförslagen har således endast åtta blivit föremål för sådan granskning, medan motsvarande antal för år 1970 var omkring 60. Nämnas bör här att under 1976 för första gången riksdagsutskott begärt lagrådets yttrande över propositioner. Det har skett i tre fall, alla på begäran av justitieutskottet. Den dåvarande socialdemokratiske departementschefen uttalade i fjol, att han inte hade något att invända mot att lagrådets ställning blev föremål för en förutsättningslös utredning som gällde lagrådets uppgifter inom hela lagstiftningsområdet. Härtill kommer att den i år av den nya regeringen tillsatta utredningen om förstärkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga frioch rättigheterna enligt sina direktiv även skall pröva frågan om lagrådets framtida ställning, och vidare att till grund för kommitténs arbete härvidlag skall ligga en utredning som verkställs av en särskild utredningsman och skall vara avslutad vid halvårsskiftet 1977. Det är under dessa förhållanden förklarligt att ett enigt konstitutions I utskott med hänsyn till det pågående utredningsarbetet inte funnit an | ledning att göra något särskilt uttalande om utnyttjandet av lagrådsinstitutet under 1976. 9 Så något om punkten 6 — frågan om utgivningen av Svensk författningssamling. På denna punkt skall jag fatta mig mycket kort. Alla torde numera vara överens om framför allt det orimliga i att en författning träder i kraft före utgivningsdagen. Ett enigt konstitutionsutskott framhåller också i anledning av årets granskning vikten av att informationskravet blir tillgodosett genom att erforderlig tid får förflyta mellan författningars utgivning av trycket och ikraftträdandet. Utskottet finner det vidare tillfredsställande att statsrådsberedningen i en den 6 september 1976 dagtecknad promemoria om rutinerna vid handläggningen av regeringsärenden m.m. förordat att den hittillsvarande allmänna minimitiden av en vecka mellan utgivningsdag och ikraftträdande förlängs till två veckor. Utskottets granskning har vidare bl.a. utvisat att drygt 25 författningars ikraftträdande angetts till dag som regeringen bestämmer. Enligt konstitutionsutskottets enhälliga mening är en till innehållet så obestämd ikraftträdandebestämmelse inte tillfredsställande från informationssynpunkt. Utskottet finner det därför angeläget att en sådan ordning inte används annat än i undantagsfall och när det av alldeles speciella skäl är befogat. Under punkten 7 — propositionsavlämnandet till riksdagen — erinras i betänkandet om att konstitutionsutskottet vid fjolårets granskning kunde konstatera vissa förbättringar men att förhållandena trots detta inte var tillfredsställande, varför det för riksdagens arbete var nödvändigt med ytterligare förbättringar. Vidare erinras om frågans belysning dels genom utredningen av riksdagens arbetsformer i dess år 1976 avgivna betänkande Riksdagsarbetets planering, dels av statsrådsberedningen som i sin tidigare omnämnda promemoria den 6 september 1976 understrukit vikten av att konstitutionsutskottets gjorda uttalanden och påpekanden angående propositionsavlämnandet beaktades. Av utskottets granskning i år framgår bl.a. att under våren 1976 en osedvanligt stor andel propositioner lämnats under sista dagen av resp. propositionstid och även under sista veckan samt att nästan en fjärdedel av alla propositioner avlämnats efter propositionstidens utgång. Herr Fiskesjö har ju också i sitt anförande med rätta särskilt anmärkt på detta. Granskningen har vid en jämförelse med 1975 visat att en del förbättringar skett men att det i vissa avseenden även inträffat klara försämringar. Således har exempelvis nästan hälften av alla propositioner avlämnats under sista veckan av propositionstiden. Utskottet har funnit det angeläget framhålla att den propositionsförteckning som lämnas i januari blir så realistisk som möjligt, då den ju i mycket styr riksdagsarbetets planering. Särskilt anmärkningsvärt är att under år 1976 30 propositioner avlämnats utan att ha varit upptagna i förteckningen. Ett enigt konstitutionsutskott framhåller i sin sammanfattning det självklara kravet att riksdagsordningens tidsfrister bör respekteras och vikten av att man undviker att koncentrera propositionsavlämnandet till några få dagar i slutet av propositionsperioderna. Herr talman! Med det anförda vill jag understryka vad ett enigt konstitutionsutskott framhållit beträffande de viktiga frågor i vår samhällsstyrelse som remisserna till lagrådet, utgivningen av Svensk författningssamling och propositionsavlämnandet till riksdagen utgör. Samtidigt ber jag att med hänvisning till vad som anförts i utskottets betänkande från den borgerliga majoritetens sida, och nu här i kammaren av herrar Björck i Nässjö, Fiskesjö och Lindahl i Hamburgsund, få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Konstitutionsutskottets uppgifter när det gäller att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning är fastställda i regeringsformen. Med de uppgifter som åvilar detta utskott borde det vara naturligt att alla partier som enligt gällande valordning blivit representerade i riksdagen också har möjlighet att delta i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Av kända skäl har vänsterpartiet kommunisterna inte kunnat delta i utskottsarbetet. Möjligheter att framlägga alternativa förslag eller att påverka utformningen av uttalanden har sålunda inte funnits. Våra ståndpunkter får därför redovisas här i kammaren vid behandlingen av de enskilda avsnitten i granskningsbetänkandet. Jag hoppas dock, herr talman, att den säregna placeringen av vpk-representanterna på dagens talarlista inte är uttryck för någon viss linje. Rimligtvis bör nämligen samma regler gälla som om partiet vore representerat i utskottet. Utan att föregripa den särskilda behandlingen av olika frågor, där f. ö. flera företrädare för vpk kommer att delta, vill jag gärna ha sagt att den uppdelning i majoritetsoch minoritetsståndpunkter som förekommer i vissa frågor inte alltid på ett övertygande sätt blottar de verkliga problemen. Om man, som de borgerliga gör, riktar kritik mot en herr Johansson i den förutvarande regeringen för handläggningen av Stålverk 80, är jag inte säker på att man angriper de verkliga problemen. Snarast blottar man sin negativa inställning till hela projektet. Om man, som socialdemokraterna gör, riktar kritik mot en herr Johansson i den nuvarande regeringen för handläggningen av energifrågorna, är jag inte heller säker på att man angriper de verkliga problemen. Det är inte regeringens svek i kärnkraftsfrågan man angriper genom talet om ministerstyre utan snarare att någon i regeringen åtminstone sökt ge sken av att fasthålla vid givna löften. Proceduren i samband med regeringsskiftet 1976 ägnas betydande utrymme i granskningsbetänkandet. Den formella gången har kanske i stort sett följt gällande regler. Andra följder av de borgerliga partiernas övertagande av regeringsmakten — nog så allvarliga — faller i stort sett utanför granskningen denna gång. Vi instämmer emellertid i den kritik som fram förts i reservationen I mot fördröjningarna av beslutsprocessen inom regeringskansliet. Avlämnandet av kompletteringspropositionen nämns som ett exempel. Det har också blivit andra följder av regeringens sammansättning. Regeringspartiernas agerande i kammardebatter har stundom =— så också i dagens debatt — gett intryck av att det inte är en regering utan tre som skall framträda för riksdagen. Däremot finns det anledning att ifrågasätta, om handläggningen av energifrågan, som f. ö. behandlas i en särskild reservation, är helt adekvat i detta sammanhang. Konstitutionsutskottets redovisning av förändringar i kommittéväsendet efter regeringsskiftet är förvånande okritisk. Nedläggningen av vissa utredningar, förändrade direktiv och personsammansättningar, etc. kan ha haft effekter på frågornas lösning som borde ha motiverat en kritisk granskning från utskottets sida. Den ständigt återkommande frågan om propositionsavlämnandet till riksdagen återkommer också i detta betänkande. Vpk har tidigare starkt reagerat mot anhopningen av propositioner i slutet av propositionstiderna. Ånyo understryker konstitutionsutskottet vikten av att man undviker att koncentrera propositionsavlämnandet till några få dagar i slutet av propositionsperioderna. I detta uttalande kan man instämma och hoppas att en klar förbättring skall komma till stånd. Herr talman! Andra talare från vpk kommer att redovisa våra synpunkter på de olika delfrågorna i betänkandet. Beträffande reservationen I delar vi i huvudsak den kritik som framförs mot den bristande samordningen inom regeringen, och vi kommer därför att stödja denna reservation.

Herr talman! Också jag noterade — som jag bl.a. berörde i mitt tidigare inlägg — att Hilding Johansson i dag efterlyste statsråd i kammaren under denna debatt. Det har Hilding Johansson aldrig gjort tidigare. Av det kan man dra slutsatsen att han är gladare över att se företrädare för den nya regeringen i riksdagens kammare än företrädare för den gamla. Sedan kom Hilding Johansson också i sitt inlägg tillbaka till regeringens tillkomst, till frågan om samordningskanslier och liknande ting. När det gäller att bedöma Hammerichs bok vill jag inte deklarera några bestämda slutsatser. Jag vet inte hur mycket som är riktigt i den boken, hur mycket som är skicklig journalistisk konstruktion och hur mycket som är rent skvaller. Jag tycker att det över huvud taget är litet märkligt att man gör en skall vi säga maktspelsbok av traditionell karaktär till ett slags huvudnummer i en dechargedebatt här i Sveriges riksdag. Men oavsett hur det har gått till när man bestämde sig för arbetsformerna i den nya regeringen, vidhåller jag att detta är regeringens ensak. När vi tog den nya grundlagen var vi överens om att sådana här frågor skulle regeringen få ordna upp efter bästa förstånd och för att tillfredsställa de speciella behov som kunde finnas i olika typer av regering. När jag hörde Hilding Johanssons inlägg kom jag att undra om han nu vill lämna sin gamla ståndpunkt och förorda att vi skall ha en ingående och detaljerad reglering av hur det skall gå till i kanslihuset. Jag vill det inte; jag tror att en regering behöver en viss rörelsefrihet, och jag tycker att de nuvarande reglerna i grundlagen är helt tillfredsställande. Av mitt inlägg drar Hilding Johansson den slutsatsen att jag var helt ”gripen”, som han uttryckte sig, av den typen av samordningskanslier som inrättats. Det har jag inte sagt! Jag sitter inte i regeringen, och jag kan inte avgöra hur den här formen av samordning fungerar. Det är heller inte min uppgift att göra det, utan det är de närmast berörda, dvs. statsrådskretsen, som får ta ställning till om den nuvarande ordningen är bra eller dålig och — om de tycker att den har brister — ändra på den. Jag är inte gripen av vare sig det ena eller det andra, utan jag har sett på frågan från rent konstitutionell synpunkt. Har man den utgångspunkten finns det ingen anledning att framföra kritik. Sedan återkommer Hilding Johansson till alla sina obestyrkta påståenden om att det har fungerat dåligt, att parlamentarismen på något vis skulle ha gått snett osv., men han kommer inte med några bevis för detta. Såvitt jag kan förstå har parlamentarismen fungerat alldeles utmärkt. Vad är det, om man utgår från parlamentarismen, som har klickat sedan den nya regeringen tillträdde, herr Hilding Johansson? Plocka fram några bevis, så att vi konkret kan diskutera dem! Om Hilding Johansson bara helt allmänt tycker illa om den nya regeringen och den politik den för, så är det en sak för sig. Det är en politisk fråga, och herr Johansson har naturligtvis rättighet att ha vilka synpunkter han vill på den. Men vad jag ifrågasätter är om en diskussion om regeringens allmänna politik hör hemma i den debatt anordnad i anledning av konstitutionsutskottets granskning av regeringsärendenas handläggning.

Herr talman! Låt mig konstatera att herr Johansson i Trollhättan har fått sin önskan bönhörd i vad avser närvaron av ett statsråd; vi har herr Krönmark med här i kammaren. Men vi har ju också tre andra -— f. d. — statsråd inne i kammaren, vilka vi inte hade glädjen att se i statsrådsbänkarna när vi tidigare diskuterade dechargefrågor. I dag är de dock här. Detta är naturligtvis glädjande, även om det är en smula senkommet. Jag har samma uppfattning i den här frågan nu som den jag redovisade i mitt första anförande. Varför hittar vi inga fel hos den nya regeringen, undrade herr Johansson i Trollhättan. Som jag konstaterade har den nya regeringen suttit vid makten bara en kort tid, och om man vill vara elak kan man säga att den inte haft så förtvivlat stora chanser att ställa till med särskilt mycket. Om herr Johansson kommer tillbaka med denna fråga senare — om ett år eller två — är det möjligt att man skulle kunna ge ett annat svar, men nu får vi alltså avvakta tiden och se. Min ambition i dessa sammanhang är definitivt inte att till varje pris, till varje stavelse och till varje bokstav försvara regeringen bara därför att den råkar vara mig politiskt närstående. Men detta får vi återkomma till. Jag tycker dock att herr Johansson i Trollhättan är en smula inkonsekvent. Han påstod i sitt första anförande att jag hyser viss tveksamhet när det gäller samordningskanslierna eller att jag åtminstone var beredd att diskutera dem, men i nästa andetag sade han att jag inte har det allra minsta av kritik att rikta mot dem. Detta hänger naturligtvis inte riktigt ihop. Låt mig bara säga, herr talman — jag kan här instämma i vad herr Fiskesjö yttrade — att den nya regeringen parlamentariskt sett har fungerat väl. Några men för riksdagens arbete har sålunda icke uppkommit. Samordningskanslierna är regeringens instrument för att samordna sin politik inom sig just för att kunna uppträda enigt och slagkraftigt utåt. Det är ingenting märkvärdigt med det, och vi som har erfarenhet av de här kanslierna tycker inte att de, för att citera herr Johansson, skulle vara ”tunga och byråkratiska instrument”. Jag vill erinra kammaren om att när vi i andra sammanhang har diskuterat regeringens arbetsformer har vi varit oense. När det har gällt frågan om omröstningsregler inom regeringen har herr Johansson i Trollhättan med stor skicklighet och stor kraft hävdat att därvidlag skall riks dagen hålla fingrarna borta. Regeringen skall själv lösa sina samordningsproblem, sina omröstningsproblem och vad det kan vara fråga om — det har riksdagen icke med att göra. Vi har haft en något annan uppfattning från borgerligt håll just i den speciella frågan, men vi kan ändå hoppas att herr Johansson härvidlag är konsekvent och lämnar åt den nya regeringen att klara av sina samordningsproblem på det sätt som den finner lämpligast. Och de här tre samordningsgrupperna är faktiskt inte några kanslier, som här har sagts; det för ju tankarna till stora enheter som styr och stretar åt var sitt håll, vilket det inte alls är fråga om. De fungerar just så som namnet anger för att på ett smidigt och effektivt sätt samordna olika frågor, så att samarbetet skall löpa snabbt och effektivt. Det är ett olyckligt exempel — otur för herr Johansson i Trollhättan — att dra upp den mycket marginella förseningen av kompletteringspropositionen. Som jag sade i mitt förra anförande finns det skäl för den. Jag vill bara peka på en ytterligare synpunkt, nämligen den kursjustering som gjordes den 1 april och som ledde till att man fick räkna om stora delar av tabellverket i kompletteringspropositionen, vilket naturligtvis tog en viss tid. Jag tycker självfallet, som jag är övertygad om att kammarens ledamöter i övrigt gör, att det hade varit utmärkt om vi hade undvikit också de dagarnas försening, men när vi under tidigare år har kunnat konstatera att den gamla regeringen har haft stora förseningar i sitt propositionsavlämnande, anser jag ändå inte att det finns någon anledning att från socialdemokratiskt håll göra en stor sak av den här bagatellen.

Herr talman! Att propositionerna lämnas för sent är någonting som vi i konstitutionsutskottet tidigare har kritiserat, och jag antar att vi kommer att fortsätta med det. Jag hoppas att Hilding Johansson även framgent kommer att ha den åsikten, och det finns heller ingenting här som tyder på att han skulle ha ändrat mening. Men att som bevis för att samordningen inte fungerar inom regeringen ta att en proposition har kommit några dagar för sent är ändå att gå ganska långt. Herr talman! Detta är snarast ett led i den mytbildning som oppositionen ägnar sig åt. Man driver två teser: 1. Sveriges ekonomi blev dålig dagen efter valet på grund av att det blev ny regering. 2. Den nya regeringen fungerar inte. Bevis för den senare saken är alltså en proposition som kom tre eller fyra dagar för sent. Jag tycker att det talar för sig självt. Sedan frågade herr Johansson om min inställning till om statsråden skall vara närvarande. Den är oförändrad. Jag tycker att de skall vara här. I motsats till herr Johansson anser jag alltså att det är bra att vi har statsråd närvarande i kammaren just nu.

Herr talman! För att avsluta diskussionen om Hammerichs bok vill jag bara säga att jag inte anser mig ha någon som helst anledning att försöka vare sig bestyrka eller vederlägga vad han skriver. Jag har inget material som ger mig grund för detta, och jag tycker inte att det över huvud taget har någon betydelse för den debatt som vi för här i kammaren i dag. Det var bra att höra att herr Johansson i Trollhättan inte vill ändra på grundlagens bestämmelser om regeringens arbetsformer, och jag noterar det med tacksamhet. Vi är ju annars vana vid att socialdemokraterna i och med att de har kommit i opposition ideligen intar ståndpunkter som går stick i stäv med vad man tidigare har arbetat för när man varit i regeringsställning. Sedan gav Hilding Johansson en rad exempel på kritik mot regeringen som skulle bevisa att parlamentarismen inte fungerar. Jag förstår fortfarande inte relevansen i de exemplen i vad det gäller parlamentarismen. Det är klart att Hilding Johansson och socialdemokraterna har andra uppfattningar i sakfrågor än vad den nuvarande riksdagsmajoriteten har —- det är all right. Men Hilding Johansson säger att det inte finns en sammanhållen regering. Jag gick ju igenom detta i mitt inledningsanförande och visade att vi inte kunnat konstatera någon splittring i regeringen i alla de frågor som lagts fram för riksdagen, och förslagen har dessutom antagits med stor majoritet av riksdagen som sådan. Sedan kommer Hilding Johansson in på statsråd som är ute och håller tal. Vart syftar Hilding Johansson? Har inte statsråd både rätt och skyldighet att hålla tal? Vill Hilding Johansson ålägga statsråden några slags konstitutionella restriktioner vad gäller deras tal? I så fall tycker jag att Hilding Johansson är inne på en mycket betänklig väg. Hilding Johansson åberopar ett konkret exempel och anklagar statsminister Fälldin för att han inte förankrat ett anförande i regeringen. Det är ett påstående som jag inte på något sätt kan uttala mig om, för jag känner inte till fakta i målet. Jag har i varje fall inte hört någon kritik mot statsminister Fälldin från andra regeringsledamöters sida för detta tal. Det är ett sådant allmänt svepande påstående som Hilding Johansson nu föredrar att röra sig med. Det utövas ministerstyre, säger Hilding Johansson, och ger därmed en antydan om att hela den kollektiva beslutsform som är föreskriven i grundlagen nu skulle ha slagits sönder och samman. Han har inte gett ett enda exempel på ministerstyre i sitt anförande men utlovar att han skall återkomma till detta vid behandlingen av energiärendet. Det blir med verklig spänning som jag skall lyssna på hans utläggning för att höra hur han kan konstruera fram ministerstyre på grundval av det material som redovisats för utskottet i den frågan.

Herr talman! Jag skall inte ytterligare kommentera det exempel som Hilding Johansson återkommer till, helt enkelt därför att jag inte har material som underlag för att göra det. Det vill jag gärna erkänna. Jag vill bara tillägga i den frågan att om man från socialdemokratisk sida menar att alla manuskript till föredrag som statsråd är ute och håller skall cirkulera i hela statsrådskretsen och på något sätt godkännas vid ett regeringssammanträde — då tror jag att man är ute efter en väldigt byråkratisk ordning, som över huvud taget inte skulle fungera i praktiken. Sedan återkommer Hilding Johansson till att parlamentarismen har urgröpts och att den inte fungerar. Jag är mycket intresserad av de här frågorna om parlamentarismen — både i teori och praktik — och jag kan inte finna att någonting av det som Hilding Johansson sagt, på någon punkt, bestyrker hans påstående att vi skulle gå mot något slags parlamentarismens förfall i det här landet efter regeringsskiftet. Hela hans bevisföring hänger fullständigt i luften, såvida det inte är på det sättet — men det vill jag helst inte tro — att Hilding Johansson över huvud taget inte har reflekterat närmare över vad parlamentarism innebär.
Sedan alla under avsnittet Regeringsskiftet 1976, m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Stålverk 80.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 44 innehåller ett avsnitt nr 10 som behandlar Stålverk 80. Utskottsmajoritetens skrivning i detta avsnitt utmynnar i ”att det föreligger anledning till kritik mot det ansvariga statsrådet i vad gäller ärendets beredning”. Några fakta: NJA:s styrelse tog ett enhälligt beslut i januari 1974 att bygga Stålverk 80. Utredningen, daterad den 24 januari 1974, inkom till departementet den 1 februari samma år. Tillstyrkan från Statsföretags styrelse förelåg även när beslutet om proposition 1974:64 togs vid regeringssammanträde den 15 mars. Näringsutskottet var i sitt betänkande 1974:40 enhälligt i sitt ja, men herrar Regnéll och Siegbahn hade reservation i fråga om finansieringen. ”Frågetecken i marginalen”, som det sades senare i riksdagsdebatten. En enhällig riksdag bestämde den 28 maj 1974 att Stålverk 80 skulle byggas i Luleå. Någon erinran mot ärendets beredning fanns ej i detta sammanhang. Reservationen från moderata samlingspartiet om andra finansieringsoch ägandeformer avslogs. I reservationen anfördes bl.a.: ”Andra svenska stålverk kan beräknas spara resurser genom att de inte, såsom förut i vissa fall varit aktuellt, har anledning att anlägga egna handelsstålverk. Det bör undersökas huruvida de är beredda att genom aktieteckning i viss utsträckning ställa dessa resurser till förfogande för Stålverk 80.” Jag anser att det markerade en positiv tro på projektet men förvisso en misstro mot staten som ägare. ; Mot denna faktabakgrund kan det väl med fog påstås att en tillfredsställande beredning skett i industridepartementet och att det inte finns någon grund för utskottsmajoritetens skrivning. Skrivningen är emellertid ett faktum, liksom s-reservationen. Denna reservation är utförlig, men jag vill ändå göra en del kommentarer. Förre bruksdisponenten i Sandviken, Wilhelm Haglund, tillskrivs ju rollen som idégivare när det gällde uppslaget att man i Sverige, närmare bestämt Luleå, skulle förädla en större del av våra lappländska malmtillgångar. Man borde inom landet omvandla malmen till tackjärn och/eller stålämnen. Men redan landshövdingen O. W. Lövgren hade långt tidigare ansett det vara nationalekonomiskt vanvett att bara skicka malm från landet. Den tanken kunde och kan nog fortfarande omfattas av många. När malmexporten startades vid seklets början var Sverige ett fattigt land. Men att ett rikt och tekniskt välutvecklat land skulle fortsätta i samma banor årtionde efter årtionde är väl inte lika självklart. Vare sig tankarna kan tillskrivas en bestämd person eller ej — kanske var det ett normalt utslag av rutinmässiga framtidsstudier inom industrin — så initierades de direkta planerna inom NJA våren 1973. Motiveringen var att man därigenom skulle förbättra NJA:s ekonomiska resultat. Dessutom skulle nya sysselsättningstillfällen skapas. Det senare var verkligen nödvändigt, och jag vet att Kerstin Nilsson på Norrbottensbänken kommer att beröra såväl den demografiska utvecklingen i länet som prognoserna för efterfrågan på stål vid den aktuella tidpunkten. Jag avstår därför från att anföra synpunkter i dessa avsnitt. Några andra påpekanden i stället. Om utarbetandet av 1974 års proposition i stålverksfrågan säger utskottsmajoriteten att det är uppenbart att arbetet skedde med en påfallande forcering. Det beror naturligtvis på vad man relaterar till. Gällde det förhållanden inom den privata industrin skulle det säkerligen inte anses uppseendeväckande. Det här resonemanget från majoritetens sida är väl egentligen ingenting annat än en variant på det gamla temat att beslutet om Stålverk 80 ”smögs fram”. I själva verket kan man väl snarare ställa frågan: Har egentligen någon industriinvestering i Sverige utsatts för en mer långdragen debatt och en mer närgången granskning? Jag skall inte försöka att värdera t.ex. Industriförbundets insats härvidlag, men vi kan väl vara överens om att förbundets insats var unik! En underlig debatt fördes även senare under sommaren 1974, men det är egentligen en annan historia. Stålverk 80-projektet hade drivits med intresse och sakkunskap från NJA-ledningens sida sedan våren 1973. En referensgrupp fanns, tillkallad av industriministern i slutet av 1973, närmare bestämt den 30 november. Den hade sitt sista sammanträde den 21 februari 1974. I referensgruppen deltog både branschmän och ekonomer. Eftersom departementet följt arbetet i NJA, kan inte tiden för propositionsskrivandet anses anmärkningsvärt kort. Det samarbete som förekom mellan NJA och industridepartementet är utskottsmajoriteten också kritisk emot. Det är en källa till förundran. Det måste väl ändå anses nödvändigt att industriministern följde utredningsarbetet och därmed bevakade statens ägarintresse? Är det för övrigt inte bra att det gavs informationer och att ett samarbete förekom? Det finns i den här historien exempel på motsatsen, som sannerligen inte har varit bra för någon part. Malmpriser, malmfrakter kan nämnas. Halsstarrighet är aldrig någon lämplig ingrediens när man tillsammans skall utveckla idéer för framtiden. Per Skölds roll är kluven. Han deltog i NJA:s beslut utan reservation. I Statsföretags styrelse lämnade han sin föredragning som bilaga till protokollet. Statsföretag sattes på mellanhand, heter det. Här var det ju ändå fråga om ett ärende, där det tidigt stod klart att finansieringen väsentligen måste ske vid sidan av Statsföretag. Dessutom var det så att styrelsens ordförande, dess vice ordförande samt verkställande direktören ungefär varannan vecka sammanträffade med industriministern. Statsföretags VD var ju ända fram till senhösten 1974 styrelseordförande i NJA. Det fanns alltså gemensamma möjligheter att följa projekteringsarbetet och slå larm om något märkligt hade inträffat. Man har väldigt svårt att släppa tanken att från utskottsmajoritetens sida är det mest fråga om att vädra en gammal aversion mot ett statsägt företag. I en intervju har Wilhelm Haglund berättat hur han upplevde det när han tillfrågades om att ingå i NJA:s styrelse: ”Jag var ju medveten om den motvilja man känt inom svensk järnhantering mot NJA. Men NJA fanns ju och hade kommit till för att ge sysselsättning — och jag har alltid haft den övertygelsen att industrin är till för människornas skull och inte tvärtom. Jag kände inga principiella hinder mot åtagandet.” Har inte den motvilja som Haglund beskriver, delats av de borgerliga partierna? Det kanske är nödvändigt att påpeka att tidsperioden före Stålverk 80-utredningen och beslutet gav underlag för flera överväganden att öka stålproduktionen i landet. Stora Kopparberg lär ju ha gjort en egen utredning om ett stålverk som skulle producera 4 miljoner ton råstål. Jernkontoret hade framkastat tankar på ett masugnsbaserat specialstålverk med kapacitet upp till 2,5 miljoner ton och ett nytt handelsstålverk för 2 miljoner ton, och det skulle vara kustbaserat — det gällde västkusten. Vid den tidpunkten var det ingen som stod upp och talade om stålindustrins överkapacitet i världen. Vem kunde i det skedet vara tillräckligt förutseende? Först i senare tid har man kunnat göra en del jämförelser om den snabba kapacitetstillväxten. Enligt uppgift var världsproduktionen av stål 1955 — Kina exkluderat — 270 miljoner ton. Den japanska produktionen var då 9,4 miljoner ton. På toppen av högkonjunkturen 1974 hade världsproduktionen ökat till något mer än 680 miljoner ton. Japans produktion hade då ökat till 119 miljoner ton. Så skedde de väldiga prisökningarna på olja, och industriländernas produktion och ekonomi kom i olag. Men det skall noteras att t.o.m. under lågkonjunkturåret 1976 har Japan ökat sin export med 23 96. Det är alltså inte utan orsak som Japan, med bl.a. världens största stålföretag Nippon Steel, anses vara orsak till lågkonjunkturen på stålmarknaden. Det kan bli värre. Det finns nämligen tillväxtplaner i Australien, Canada och Sydafrika och det finns utvecklingsplaner i Brasilien, Mexico, Venezuela, Iran och Saudi-Arabien. De gamla stålländerna är generösa nog att erbjuda teknologi och exportkredit. Det var väl mot bakgrunden av dessa senare fakta som styrelsen för NJA hösten 1976 tog sitt beslut om att uppskjuta Stålverk 80-projektet. Det kan inte hjälpas, herr talman, man tvingas registrera att det ligger ett drag av småttighet och man frestas säga förföljelselusta i utskottsmajoritetens yrkande.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

Herr talman! Projektet Stålverk 80, som det presenterades i propositionen år 1974, var Sveriges största samlade investeringsprojekt. Självklart skulle detta projekts genomförande eller eventuella misslyckande beröra många på ett avgörande sätt. Det gällde kommuner, verksamheter och enskilda människor. Den politiska bedömningen skall ske och har skett i annat sammanhang. Resultatet härav har blivit att det i 1974 års beslut innefattade förslaget har lagts åt sidan och att stora insatser har gjorts av den nya regeringen och riksdagen för att klara gamla NJA och rädda sysselsätt Konstitutionsutskottet har att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Vid denna granskning, som alltså här närmast tagit sikte på ärendets beredning i industridepartementet, har utskottet funnit anledning till kritik på några punkter. Granskningen har gett klart belägg för vad många i denna kammare säkert misstänkt, nämligen att det beslutsunderlag som förelades riksdagen 1974 långt ifrån var så fullständigt berett som man kunnat kräva för en så stor satsning som detta stålverksprojekt. Sålunda forcerades propositionsskrivandet på ett sätt som nu förefaller märkligt. Den utredning inom NJA som låg till grund för propositionen blev i stort sett inte alls utsatt för någon kritisk granskning under beredningen. Det tillsattes visserligen en referensgrupp som hade en allsidig sammansättning. I denna ingick generaldirektör Bertil Olsson, ekonomen Rudolf Meidner, chefen för Jernkontoret Lars Nabseth, direktören för Höganäs AB Ernst Geijer, bruksdisponenten Wilhelm Haglund, förbundsordföranden Bert Lundin m.fl. Dess värre tycks det som om referensgruppen bara tillsattes som en vacker gest från den dåvarande industriministerns sida. Av brev som Geijer och Nabseth skrev till industriministern efter gruppens sista sammanträde i januari 1974 framgår klart att gruppen egentligen inte fyllde någon uppgift i sig. Jag skall citera avslutningarna i de båda breven. Nabseth skrev: ”Undertecknad skulle därför inte på grundval av det presenterade materialet över huvud taget ha någon möjlighet att ta ställning vare sig för eller emot ifrågavarande projekt. Såsom framhållits muntligt vid sammanträdena, var detta heller inte avsikten.

Utlåtandet går ut på att projektet i det avseendet skulle sakna nämnvärd betydelse. Den fråga som uppstår är: Varför har detta utlåtande inte alls berörts i 1974 års proposition? En annan fråga som utskottet har fäst avseende vid under sin granskning är Statsföretags roll i sammanhanget. För att belysa den problematiken vill jag först citera några uttalanden i samband med Statsföretags bildande 1969. Departementschefen anförde vi det tillfället bl.a. följande: ”Genom inrättandet av ett förvaltningsbolag för statens företagsintressen i allmänhet avlastas Kungl. Majt:t det ägaransvar som är direkt inriktat på de olika företagens skiftande verksamhet. Bolaget har då upp giften att uppställa mål för de många olika företagen, att följa måluppfyllelsen och att sörja för att de samverkansmöjligheter som föreligger inom hela företagsgruppen blir effektivt utnyttjade. Den ägarfunktion som Kungl. Maj:t efter tillkomsten av ett förvaltningsbolag har att utöva kan koncentreras på förvaltningsbolaget självt. Att uppställa målen för detta bolag och följa dess verksamhet och därmed indirekt den statliga koncernens långsiktiga utveckling samt att integrera den statliga företagsgruppen i den allmänna näringspolitiska planeringen blir då den huvudsakliga uppgiften vid utövandet av Kungl. Maj:ts ägarfunktion. Man bör på så sätt efter tillkomsten av ett förvaltningsbolag kunna skilja mellan sådana beslut av mer allmän innebörd, vilka fattas av den politiskt ansvariga instansen i förhållande till förvaltningsbolaget, och beslut som huvudsakligen är ekonomiskt-tekniskt motiverade, vilka förvaltningsbolaget fattar vid utövandet av sitt ägaransvar gentemot dotterbolagen. Detta tar jag som en avgörande fördel med förslaget.” Av intresse i detta sammanhang är också vad statsutskottet anförde och riksdagen senare ställde sig bakom. Statsutskottet skrev: ”I förhållande till departementens organisation och arbetsformer erbjuder bolagsformen uppenbarligen vissa fördelar när det gäller förvaltning, kontroll och samordning av statens företagsintressen. Genom att det föreslagna förvaltningsbolaget inrättas blir det möjligt att i större utsträckning än nu hänföra politiska beslut av verkställande natur till skilda organ, vilket innebär praktiska fördelar och står i överensstämmelse med traditionen inom svensk förvaltning. —--- Den föreslagna ansvarsuppdelningen mellan Kungl. Maj:t och förvaltningsbolaget ser utskottet som ett nödvändigt led i vad avser en rationell ledning av de statliga företagen. Kungl. Maj:t har fortfarande huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn. Utskottet anser inte att den föreslagna ansvarsuppdelningen begränsar riksdagens möjligheter att erhålla upplysningar om de olika statliga bolagen.

Det måste visserligen redan från början ha stått klart att finansieringen till viss del måste ske utanför Statsföretag. Detta förklarar emellertid inte att utredningsarbetet bedrivits med ett så gott som fullständigt förbigående av Statsföretag. I propositionen uttrycks detta på så sätt att ”utredningsarbetet har bedrivits i nära samarbete mellan NJA och industridepartementet”. Av den hearing utskottet haft med Per Sköld har också klart framgått att Statsföretag kommit på mellanhand. Statsföretags styrelse beslöt den 27 februari 1974 att tillstyrka stålverksprojektet. Mot detta beslut var Per Sköld skiljaktig — en omstän dighet som knappast kan anses oväsentlig. Per Sköld underrättade också omedelbart industriministern om detta. Hade det inte varit på sin plats att också omnämna skiljaktigheten i propositionen? I den socialdemokratiska reservationen görs gällande att Per Skölds avvikande mening inte hade någon särskild tyngd med hänsyn till att han någon månad tidigare varit med om att i NJA:s styrelse tillstyrka projektet. Detta har också herr Nyquist framhållit i debatten. Enligt min mening har Per Sköld själv lämnat en helt godtagbar förklaring till sitt handlingssätt. Om han i NJA:s styrelse yrkat bordläggning av ärendet, hade det funnits risk för att Statsföretag fått ännu kortare tid än tre veckor på sig för att analysera utredningsmaterialet. Herr talman! Jag vill också något beröra det samarbete som förekom mellan NJA och Kruppkoncernen i Tyskland om att skapa ett gemensamt ägt valsverk i Luleå. Såvitt framkommit ansåg man från NJA-ledningens sida redan 1974 att valsverksprojektet var nödvändigt för att stålverksplanerna skulle kunna fullföljas. Detta skulle i sin tur medföra en mångdubbel fördyring av projektet. Trots att detta således var känt redan 1974 finns det ingen antydan i 1975 års budgetproposition om någon ändrad inriktning av planerna. Budgetpropositionen var f.ö. på denna punkt mycket kortfattad. Det sades endast ”att projektplanerna enligt vad som inhämtats pågår i enlighet med uppgjord tidsplan, att tekniska specifikationer håller på att utarbetas och att anbud inhämtats för vissa markarbeten”. Som utskottsmajoriteten funnit borde man från industridepartementet ha klargjort för riksdagen att projektplanerna höll på att ändras. Detta hade givetvis inte behövt medföra att Kruppkoncernens medverkan avslöjades. Nu blev den ändrade inriktningen av projektet känd före riksdagsavgörandet men efter det att näringsutskottet lagt sitt första betänkande. Detta ledde till, som alla vet, att kammaren återförvisade ärendet till utskottet för ny behandling. Till sist, herr talman! Utskottsmajoriteten har inte velat påstå att mera allsidiga eller grundliga analyser skulle ha omintetgjort stålverksprojektet från början. Men det är enligt vår uppfattning ytterst betänkligt att ärendet beretts på ett så ofullständigt sätt inom industridepartementet. Vi tänker då på de allvarliga konsekvenser projektet medfört för det svenska samhället och särskilt för Luleå kommun och på de förhoppningar om ökad sysselsättning som väckts bland människorna i regionen. Vi är alla i denna kammare, hoppas jag, överens om att stora satsningar måste göras för att rädda sysselsättningen, inte minst i Norrbotten, men sådana satsningar måste självfallet vara noga förberedda och väl genomarbetade, om den målsättning skall uppnås som alla vill ha infriad.

Herr talman! Stålverk 80 har många gånger livligt diskuterats i denna kammare utifrån ekonomiska och lokaliseringspolitiska aspekter. Avsikten i dag måste vara att ur en annan synvinkel se på detta projekt. Det ankommer på konstitutionsutskottet att i sin granskning anlägga konstitutionella synpunkter på de ärenden som är föremål för dechargebehandling. Jag har velat göra denna inledande anmärkning, då en debatt av detta slag lätt svävar ut och blir en granskning i sak av Stålverk 80:s mångskiftande historia och problem. Det är knappast meningen med konstitutionsutskottets befattning med ärendet. Projektets upprinnelse och historia finns noga redovisad i utskottets betänkande, bilaga 10. Det står alldeles klart att den dåvarande socialdemokratiska regeringen såg Stålverk 80 som ett politiskt matnyttigt projekt. I valrörelsen 1973 förekom projektet som ett skimrande löfte, vars snara förverkligande skulle bli beroende av ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. När valet var över forcerades arbetet på en proposition. Från NJA ledningen, enkannerligen chefen disponent Edström, drevs projektet hårt. Kritiska röster hade svårt att komma till tals. Projektet skulle drivas fram, och man hade ett starkt stöd i dåvarande industriministern Rune Johansson. Det har framgått klart att chefen för Statsföretag, Per Sköld, redan från början var skeptiskt inställd till projektet. Han har i en rad sammanhang inom NJA, där han fram till 1974 var styrelseordförande, och inom Statsföretag varnat för ett fullföljande av projektet på de lösa boliner som var för handen. Men hans många varningar störde uppenbarligen såväl disponent Edström som industriministern och den socialdemokratiska regeringen. Direktör Sköld har framträtt inför utskottet. Av hans uttalanden inför utskottet att döma så har han, trots att han under den mest akuta tidsperioden var ordförande i NJA:s styrelse, konsekvent motarbetats av sin egen verkställande direktör, disponent Edström i NJA.

Per Sköld har alltså, enligt vad som framgått i utskottet, trots åtskilliga försök inte ens fått tillgång till ett tillfredsställande underlag för beredningen av ett av Sveriges största industriprojekt, som han ytterst var ansvarig för både som ordförande i NJA:s styrelse och som VD i Statsföretag. Orsaken är lätt att förstå. Sköld hade kritiska synpunkter som var grus i såväl NJA:s som industridepartementets maskineri. Att dessa kritiska synpunkter var i hög grad välgrundade vet vi, och det är så här efteråt bara att konstatera att Sköld fick rätt. Knappast någon torde vilja bestrida detta i dagens läge, det har framgått av uttalanden också från hans motståndare. Om hans synpunkter hade fått komma fram på lämpligt sätt och det tagits vederbörlig hänsyn till dem, så hade stora problem kunnat besparas staten, Luleå kommun, liksom också det socialdemo kratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen. Att Sköld inte fick tillgång till den information han önskade kände industriministern till. Sköld redovisade sin avvikande mening om Stålverk 80-satsningen i Statsföretags styrelse för industriministern. Men industriministern underlät att omnämna detta för riksdagen. Därigenom blev det inte den allsidiga information till riksdagen som borde ha förekommit. Riksdagen fördes alltså delvis bakom ljuset. Industriministern hade god information om Skölds i hög grad kritiska synpunkter. Enligt den ordning som då tillämpades sammanträffade Statsföretags ledning var fjortonde dag med industriministern för genomgång av frågor som berörde koncernen, och man kan utgå ifrån att Sköld vid upprepade tillfällen framförde sina åsikter om projektet. Man frågar sig varför industriministern inte ingrep och såg till att Sköld fick den information från NJA:s ledning han önskade. Varför redovisades inte hans kritiska synpunkter i samband med industridepartementets och industriministerns förslag för riksdagen? Regeringen i övrigt kan inte ha varit ovetande om problemen. Sköld har uppgivit för utskottet att han tagit kontakt med såväl dåvarande statsministern Palme som dåvarande finansministern Sträng. Uppenbarligen har hans avsikt varit att varna dem för vad som höll på att hända. Men de ville inte göra något — eller kunde kanske inte, vad vet jag? Projektet rullade vidare. Man kunde t.ex. annars ha väntat sig att Statsföretags ledning inför den samlade regeringen skulle fått redogöra för sina synpunkter och farhågor inför Stålverk 80. Det rörde sig dock om en gigantisk industrisatsning. Detta fick man inte. Däremot fick den andra parten i målet, disponent Edström och hans medarbetare, framträda inför den samlade regeringen och ge sin information om projektet — en information som visade sig leda till att man gjorde denna gigantiska felsatsning. Inget fick alltså störa planerna på ett Stålverk 80. Kritiska synpunkter viftades bort. Kostnaderna rusade i höjden. Också när det gäller kontakterna med den tyska Kruppkoncernen finns det anledning att peka på den bristande informationen till riksdagen. Därvidlag ledde de knapphändiga informationerna till att näringsutskottets betänkande återremitterades. Ännu ett exempel på att riksdagen inte fick den nödvändiga informationen utan måste tvinga sig till den! Herr talman! Kontentan av Stålverk 80-projektet —- förutom de kostnader som har förorsakats bl.a. för Luleå kommun =— är enligt mitt sätt att se följande: 1. Projektet var ett ”politiskt projekt”, avsett att bl.a. skaffa den socialdemokratiska regeringen goodwill. 2. När kritiska röster hördes från Statsföretags ledning stoppades väsentlig information till Statsföretag av NJA-ledningen. 3. Statsföretag sattes därefter på mellanhand, och projektet handlades sedan i praktiken av NJA och industridepartementet gemensamt. 4. Trots att direktör Skölds kritiska synpunkter var väl kända av såväl dåvarande statsministern som finansministern och industriministern drev regeringen projektet vidare, och man lät t.ex. NJA:s ledning framträda inför hela regeringen och ge sin syn på projektet. Däremot fick inte direktör Sköld och hans medarbetare framträda inför regeringen. 5. Hela tiden skedde en våldsam forcering tidsmässigt av projektet, vilket ledde till att man ständigt tvangs revidera sina kalkyler med ständigt ökande kostnader som följd. Kalkylerna var också i många fall otillfredsställande gjorda. 6. Undan för undan slutade nyckelpersoner i NJA-ledningen då de såg att projektet rullade vidare utan den realism som kunde krävas i kalkyler och planering. 7. Riksdagens information var hela tiden bristfällig, och kritiska synpunkter på projektet inom Statsföretags ledning undanhölls riksdagen. Herr talman! Den självklara slutsatsen från utskottsmajoriteten mot denna bakgrund blir att den funnit anledning till kritik mot det närmast ansvariga statsrådet. Den kritiken bör indirekt också drabba hela den socialdemokratiska regeringen som ytterst var ansvarig för Stålverk 80 projektets handläggning. Och jag tycker, herr talman, att den karakteristik som herr Nyquist nyss gjorde i sitt inlägg, nämligen att ärendet hade beretts til!fredsställande och att det inte fanns någon grund för kritik utan att det var fråga om småttighet och förföljelselusta hos utskottsmajoriteten, borde falla på sin egen orimlighet, när man har fakta för ögonen och har deltagit i konstitutionsutskottets granskning av ärendet.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herrar Boo och Björck i Nässjö nyss har sagt. Debatten om Stålverk 80, som vi nu för, får ju inte bli en debatt om huruvida det var bra eller dåligt med ett stålverksprojekt som sådant. Vi har, som tidigare sagts, bara att diskutera: Hur har ärendet handlagts? Och jag måste säga, herr talman, att jag blev rent förskräckt över vad som kom fram under utskottets arbete med denna fråga. Man har som grund för det hela haft en marknadsundersökning, vilket är ett ovanligt förskönande ord för den lilla opinionsmätning man gjorde genom att åka runt nere på kontinenten och fråga ett antal stora stålföretag om de var intresserade av att köpa råämnen. De sade självfallet ja, för det hade ju varit lämpligt för dem att kunna fylla ut med detta någon gång när de själva i högkonjunktur har lågkapacitet eller åtminstone inte tillräcklig kapacitet. De skulle då kunna fylla ut toppen med vad de kunde få någon annanstans och sedan kunna tappa det när det blir sämre tider. Då behövde de inte själva ligga ute med kapitalkostnaderna. Det gjordes alltså inga försök till analys av de olika marknaderna. Man kontrollerade egentligen ingenting utan hade i stort sett bara detta att bygga på när det gällde marknadsförutsättningarna samt det att man rent statistiskt räknat fram trenderna. Man tog de dåvarande tillväxttrenderna, beräknade tillväxtkurvorna därefter och sade att här finns det en marknad, här finns det utrymme. Så får det inte gå till när man skall handlägga ett investeringsärende av den här enorma storleksordningen. Det måste finnas tid och möjlighet att kritiskt granska varenda punkt och se efter om det verkligen håller. Här skulle de svenska skattebetalarnas pengar satsas på någonting som man inte ens gav sig tid att undersöka ordentligt. Man ställde den dåvarande ordföranden i NJA åt sidan. Det var ju så illa ställt att han inte ens fick interna ekonomiska rapporter från det företag i vilket han själv var ordförande. Jag tycker att det hade varit angeläget att ägaren-staten och dess representant i regeringen, enkannerligen industriministern, hade försökt lösa de här problemen. Men här skulle det pressas på, här skulle det byggas Stålverk 80. Att försöka reda ut företagets redan förut stora problem fanns det inte tid för. Ett litet exempel på hur illa det förhöll sig är att ordföranden i NJA Per Sköld, tillika VD i NJA:s moderföretag Statsföretag, fick information om NJA:s kontakter med den tyska Kruppkoncernen, inte genom NJA, utan vid ett sammanträffande med industriministern Rune Johansson. Detta är minst sagt häpnadsväckande och tyder sannerligen inte på att det har fungerat som det skall. Sedan fick alltså NJA lägga fram sitt förslag. Statsföretag fick tre veckor på sig att gå igenom detta, innan svar skulle lämnas till regeringen. Ett par veckor därefter var alltså propositionen klar. På tre veckor, herr talman, hinner man inte mer än ytligt granska ett förslag av denna storleksordning. Statsföretags nuvarande styrelseordförande Bertil Olsson, han var styrelseordförande också då den här saken var aktuell, sade: Ja, det är egentligen inte företagsekonomiskt motiverat, men det är ett politiskt projekt. Referensgruppen, som tillsattes av industriministern, sade: Det finns inte några regionalpolitiska skäl, men om det är företagsekonomiskt motiverat —- vilket gruppen inte fått någon möjlighet att kontrollera — är det tänkbart. Men ett regionalpolitiskt beslut skulle ju inte ha betytt att människorna i Norrbotten skulle ha fått bo kvar, utan att de skulle ha blivit tvungna att flytta till Luleå. Herr talman! Det här projektet, Stålverk 80, har blivit synnerligen dåligt förberett. Man har forcerat det. Man har inte sett på det från de synpunkter man måste se på det. Detta har lett till stora kostnader, inte minst för Luleå kommun. Jag har hela tiden haft den känslan att vi i riksdagen inte fått den information som behövdes och, herr talman, tyvärr anser jag att konstitutionsutskottets granskning har bekräftat denna misstanke. Herr Nyquist sade att NJA-ledningen drev frågan med intresse och sakkunskap. Tillåt mig instämma i att den drev frågan med intresse.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

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:44 granskas den förra regeringens handläggning av Stålverk 80-projektet. Den bor gerliga utskottsmajoriteten företar därvid en skrivning fylld av motsägelser. Inledningsvis konstateras att Stålverk 80 tillstyrktes av en enhällig riksdag. Utskottsmajoriteten anför emellertid avslutningsvis att det föreligger anledning till kritik mot det ansvariga statsrådet vad gäller ärendets beredning. Med den utsagan går man inte bara ifrån sitt eget ställningstagande i frågan, utan i själva verket underkänner man det. Enligt praxis avgör nämligen det beslutande organet självt om det anser att ärendets behandling varit till fyllest. I och med att riksdagen fattat beslut har man därmed samtidigt godkänt ärendets beredning. I och för sig är det därför rätt ointressant att i efterhand diskutera frågan om ärendets beredning. Också ur konstitutionell synpunkt är det irrelevant att i efterhand efter riksdagens beslut leverera kritik mot ärendeberedningen. Det måste alltså föreligga andra skäl till att man tar upp den här frågan. Herr Björck i Nässjö sade att Stålverk 80 var ett politiskt matnyttigt projekt, men det anser jag vara ett cyniskt uttalande. Jag går nu att beskriva sakernas tillstånd före beslutet år 1974, och då blir jag tvungen att använda mig av de ekonomiska termer som då var och alltfort är aktuella. Kungl. Maj:t uppdrog i februari 1967 åt länsstyrelsen i Norrbotten att genomföra en försöksplanering med lokaliseringspolitisk inriktning. Denna fick namnet Länsplanering 67. Till den fogades en prognosdel kallad BD 80, som presenterade demografisk utveckling och prognoser, med en framskrivning av befolkningstalet till år 1980. År 1965 hade Norrbotten en folkmängd på ca 260 000 invånare. En framskrivning av befolkningstalet visade ett invånarantal på 300 000 år 1980, om arbetstillfällen skapades. Utredningen visade samtidigt att länet hade ett näringsliv med sådan sammansättning att befolkningen inte kunde försörjas år 1980 om den inneboende växtkraften reproducerades. Länet skulle komma att drabbas av en ännu högre arbetslöshet än den rådande, som vid undersökningens genomförande var mer än 10 96 högre än genomsnittet för landet som helhet. Alternativt skulle mer än 100 000 personer tvingas lämna länet, om inte statsmakterna var beredda att nyskapa bestående sysselsättning. Nu tillgänglig statistik visar att Norrbotten under 1950-talet hade en flyttningsförlust på 12 000 invånare och under 1960-talet 30 000. Det gäller då människor i yrkesaktiv ålder, framför allt unga människor, som tvingats lämna länet och bosätta sig 100-150 mil från ursprungsmiljö och anförvanter. Flyttningsrörelserna visade att Luleå ofta fungerade som mellanstation för utflyttande. Samtidigt med denna export av unga människor har under årtionden skett en gigantisk utvinning av Norrbottens naturtillgångar: elkraft, skogsråvaror och mineralfyndigheter. Det har skett en gigantisk export av malmfältens järnmalm i oförädlat skick på i genomsnitt 25-30 miljoner ton årligen. Mot den bakgrunden växer planerna fram på en vidareförädling av den norrbottniska malmen. Norrbotten har produktionsfaktorerna arbets kraft och naturtillgångar. Ett industriprojekt för vidareförädling av järn — Nr 137 malm till stål kräver dock stora insatser av realkapital och har hög ka Tisdagen den pitalintensitet. Av de tre produktionsfaktorerna torde dock kapitalet vara 24 maj 1977 det lättrörligaste. Sedan mitten av 1950-talet har utredningar och kommittéer sysslat — Granskning av med planer på utbyggnad av stålindustrin. Har det varit kortsiktiga vinst — statsrådens intressen i gruvhanteringen som hämmat inhemsk förädling? tjänsteutövning Utredningar och prognoser som gjordes i början av 1970-talet pekade = m.m. på en fortsatt omstrukturering av världens stålindustri mot en metallurgisk sektor för ämnestillverkning plus en valsverkssektor för färdig — Stålverk 80 produkter samt kustlokalisering av stålverk. Miljöproblemen på den europeiska kontinenten har blivit så svåra att utbyggnad av industri möter motstånd. Tysk stålindustri tvingas investera stora kapital för att lösa miljökrav efter ny miljölag. Samtidigt som mellaneuropeiska verk i allt högre grad måste importera malm ökar brytningskostnaderna för kol i Mellaneuropa, så att dessa verk inte längre är konkurrenskraftiga. Energitillgångar i form av elkraft är starkt begränsade i Mellaneuropa, liksom vattentillgång. Dessutom föreligger svårigheter att anskaffa arbetskraft. Prognoser som gjordes av internationella organ, Internationella stålinstitutet , ECE och OECD, talade för en ökning av efterfrågan på stål med 4 å 5 96 årligen. 1973 ökade konsumtionen av stål med 10 926. Under de tidigare decennierna hade efterfrågan legat på i genomsnitt 6 96. En bristsituation skulle uppstå i slutet av 1970-talet, då investeringstakten varit låg på grund av svårigheter att finna lämpliga lokaliseringsorter för nyetablering av stålverk. Samtidigt talade stordriftsfördelar för en satsning på stålverk, tre fyra gånger större än vad som ansågs optimalt under förra decenniet. Mot den bakgrunden utreds möjligheten att av sysselsättningspolitiska, företagsekonomiska och miljöskäl lokalisera ett svenskt ämnesverk till Luleå, med en kapacitet av 4 miljoner ton stålämnen. NJA bedömde att vid normal konjunkturutveckling skulle investeringarna vara återbetalda på åtta år. Exportintäkterna skulle bli 1,8 miljarder kronor och ge ett tillskott till handelsbalansen på ca 1 miljard kronor. Det talade för att stålinvesteringen i Luleå var väl motiverad. I andra länder projekteras mångdubbelt större stålverk, i Japan för en produktion av 12 miljoner ton, i Australien för 5-10 miljoner ton, Iran bygger ett stålverk med en kapacitet av 6 miljoner ton. Snett mot Luleå, på andra sidan Bottenviken, bygger Rautakiiriverket ut sin metallurgiska kapacitet till 1,6 miljoner ton råjärn och 1,7 miljoner ton råstål för att förädla inhemska naturtillgångar. Planeringen av ett ämnesverk påbörjades inom NJA under våren 1973. Yngve Nyquist har här redogjort för beslutsprocessen.

Det har här framförts av utskottets ordförande herr Boo. Därvid åsyftas professor Bohms utredning om ”vilken inverkan Stålverk 80 skulle ha på vårt lands betalningsbalans”. Även detta fanns med i beredningsarbetet och talade på intet sätt mot projektet. Utskottsmajoriteten skriver emellertid att det hade ”för riksdagens ställningstagande varit av värde om utlåtandet i fråga redovisats i propositionen”. Detta anförs som ett sakskäl för att Stålverk 80-frågan inte varit föremål för den grundliga beredning som i vårt land anses så betydelsefull för statsmakternas handlande. Låt mig därför, herr talman, något närmare gå in på detta utlåtande. I sin analys förutsätter Bohm att Luleå och angränsande kommuner under projektperioden, även om Stålverk 80 projektet inte förverkligades, skulle kännetecknas av full sysselsättning. Därvid utgår Bohms betalningsbalansutlåtande från helt andra premisser än dem som var avgörande när beslutet fattades om lokalisering av ett ämnesverk till Luleå. Den lokaliseringspolitiska aspekten för projektet avsåg att skapa sysselsättningstillfällen för en hel region, inte enbart för länscentret, som dock också kännetecknades av undersysselsättning. Antalet arbetstillfällen som skulle skapas direkt av investeringar i Stålverk 80 skulle genom multiplikatoreffekten och spridningseffekten mångdubblas.

Herr talman! Bara en kommentar till Kerstin Nilssons anförande. Den första delen av anförandet var ju en politisk redovisning, och jag vill hänvisa till att vi har att granska regeringens handläggning av ärendena i den här debatten. När det gäller ambitionen att skaffa ökad sysselsättning för Norrbotten hoppas jag, som jag underströk tidigare, att den är till finnandes hos alla ledamöter i denna kammare. Men det skall självfallet ske på sådana premisser att det verkligen blir de effekter som man avser och icke tvärtom. Jag skall kommentera den del av Kerstin Nilssons tal där hon anknyter till frågan om Kruppkoncernen och den redovisning som inte kom fram i 1975 års budgetproposition. Jag vill framhålla att vad som saknades där var redovisning av de kostnadsfördyringar som ändå förelåg och som av regeringen var kända i slutet av 1974. Det nämndes icke ett ord om dem i 1975 års budget. Det var det som var det tunga i den här delen av debatten.